Herr talman! Det går nu bra för svensk exportindustri, vilket även den diskussion visar som pågått här. Men vi får inte slå oss till ro efter de framgångar vi haft. För att vi skall kunna återställa balansen i affärerna med utlandet räcker det ju inte att bara bryta den utveckling mot större underskott och en större upplåning som varit. Under en följd av år behöver vi ett överskott i betalningarna med utlandet, om vi verkligen skall möjliggöra en minskning av utlandsskulden. Det är den verklighet vi lever i. Hittills har utvecklingen visat att vi när det gäller utrikeshandeln är på rätt väg. Utvecklingen i fråga om handelsbalansen har vänts, från ett underskott på ungefär 6 miljarder år 1982 till ett överskott på drygt 10 miljarder förra året. För de fyra första månaderna i år visar handelsbalansen på ett nästan lika stort överskott som hela förra årets överskott, eller 9,8 miljarder. Kommerskollegium har nyligen presenterat uppgifter som visar att svensk industri faktiskt fortsätter att ta marknadsandelar, tvärtemot vad en del olyckskorpar ville göra gällande för något halvår sedan när man i debatten hävdade att det var slut med marknadsandelsökningarna. Glädjande nog visar färska siffror att jämfört med fjärde kvartalet förra året så ökade den svenska exportvolymen beträffande bearbetade varor med 11,5 96 under det fjärde kvartalet i år. Det skall jämföras med endast 0,5 96 i exportvolym för våra viktigare konkurrenter — det är alltså fortfarande fråga om en kraftig ökning av marknadsandelarna. Det är speciellt glädjande att det nu är exporten av bearbetade varor — främst från verkstadsindustrin — som ökar snabbast. Alla gläder vi oss uppenbart åt den här utvecklingen. Men vi får inte bortse från att vi har en bra bit kvar innan vi uppnår ett beständigt överskott, som möjliggör en återbetalning av utlandsskulderna. Vi måste hålla i minnet att den fördelaktiga konkurrenskraft som vi uppnått i svensk industri lätt kan urholkas, eller försvinna. Den måste i stället konsolideras. Den viktigaste insatsen i det sammanhanget är att slå vakt om och att ytterligare förbättra vår internationella slagskraft. Det gör vi genom att bekämpa inflationen. Regeringen har fastslagit en ambitiös målsättning för inflationsutvecklingeni år och nästa år. Utvecklingen i avtalsrörelsen har ingett oro när det gäller förutsättningarna att fullt ut klara det uppsatta målet under innvarande år. Regeringen sätter därför tilltro till möjligheterna att i första hand genom överläggningar mellan parterna etablera sådana förutsättningar för löne-, prisoch inkomstbildningen under 1985 och framöver att inflationsmålet kan uppnås och att grunden kan läggas för en varaktig nedgång i fråga om inflationen. Under alla förhållanden kommer regeringen inte att acceptera en inflationsutveckling i det här landet som äventyrar sysselsättning och välfärd. Det är viktigt att framhålla detta nu, när vi ser resultatet av våra exportframgångar. Vi måste konsolidera den förbättring av konkurrenskraften som vi har uppnått, om framgångarna skall bli bestående. Och framgångarna måste bli bestående om vi i Sverige skall klara våra balansproblem och om vi på lång sikt skall klara sysselsättningen. Inflationsbekämpningen är alltså en hörnsten — tillsammans med vad som föreslås i den exportfrämjande propositionen och de insatser som samhället gör vid sidan av företagens insatser. Detta är helt avgörande, som framhålls i denna debatt och som nämns i vår proposition. Jag skallinte närmare gå in på propositionen. Den har ordentligt presenterats av andra talare i samband med behandlingen av detta betänkande. Sedan en fundering kring den moderata reservationen, vilken förbryllar mig litet grand. Moderaterna talar där om att vi föreslår en detaljstyrning av Exportrådets verksamhet. Möjligen riktar man sig i reservationen mot mittenpartiernas reservation, som onekligen innebär längre gående detaljförslag om hur de små företagen skall främjas, jämfört med regeringens förslag. Jag har väldigt svårt att inse att propositionens förslag på något sätt skulle kunna karakteriseras som förslag till detaljstyrning. Egentligen handlar det om det som moderaterna själva säger sig vilja uppnå. De vill ju ha en koncentration av exportfrämjandet till Exportrådet, och det tycker jag är riktigt. Men då måste man också se till att få en lämplig organisation, när det nu finns pengar på olika områden. Vi har byggsektorn, och vi har energisektorn. Om de utredningar som Per Westerberg talade om bara hänförs till Exportrådet, finns det inte möjlighet där att åstadkomma denna koncentration. Vi har nu föreslagit ett byggoch energiexportråd knutet till Sveriges exportråd. Den graden av detaljering är nödvändig för att se till att pengarna från byggoch energisektorn förs till Exportrådet, så att man inte, utan någon form av samordning, ena veckan är ute i ett land från en viss bransch och nästa vecka från en annan och kanske skapar förvirring när man säger sig företräda det svenska samhället. Den koncentration som moderaterna har önskat uppnå kan man inte uppnå på annat sätt än genom att se till att pengarna från byggoch energisektorn på något sätt kommer Exportrådet till del. Jag tror snarast att den moderata reservationen bygger på ett missförstånd. Det moderaterna själva önskar — en koncentration — är ju vad regeringen föreslår. Den uppdelning som vi föreslår är nödvändig för att nå denna koncentration och en ökad slagkraft. Som det står i propositionen behövs det både en ökad bredd i exportfrämjandet — det gäller framför allt småföretagen, nya branscher och områden såsom tjänsteexport, där det inte finns någon stark tradition — och en ökad slagkraft, en ökad koncentration. Man kan då fråga sig hur de två begreppen ökad bredd och ökad slagkraft kan gå ihop. Jo, helt enkelt genom att det mesta av vad Exportrådet gör är initialstöd — det gäller att få i gång ny verksamhet, inte en verksamhet som blir bestående, utan företagen skall sedan ta ansvar för att klara verksamheten. Exportrådet kan därefter gå över från ett område till nästa med initialstöd. På det sättet uppnår man både den nödvändiga bredden på nya områden och den koncentration som vi uppenbarligen alla eftersträvar.

Herr talman! I näringsutskottets betänkande 40 behandlas regeringens proposition 1983/84:168 om exportfrämjande verksamhet. Ökade insatser för att främja exporten av produkter inom byggoch energisektorn är en nödvändighet. Svenska trähusfabriker har under flera år arbetat fram metoder för att producera trähus av mycket god kvalitet i moderna och ändamålsenliga anläggningar. I motionerna 2799, 2800 och 2802 tar vi socialdemokratiska ledamöter från Småland och Östergötland upp behovet av kraftfulla åtgärder för att öka exporten av trähus och andra produkter som hör till boendet. För att klara sysselsättningen inom husfabrikationen samt bibehålla den nuvarande kompetensen är det nödvändigt att öka exporten. Vi motionärer föreslår ett ökat samarbete mellan producenter, säljare, fackliga organisationer och olika samhällsorgan, regionala och nationella lika väl som internationella, i syfte att bedriva en aktiv information och öka kunskapen i internationell marknadsföring. Det gäller att informera om importländernas kultur inom boendet för att därmed kunna skapa den profil beträffande husprodukter som resp. lands målgrupper efterfrågar. För att kunna genomföra detta i initialskedet behövs ett stöd från samhället både organisatoriskt och ekonomiskt, bl.a. för de projekt som framtagits av LO-distrikten i Småland och Östergötland. Herr talman! Näringsutskottet har, som vi motionärer ser skrivningarna i betänkande 40, på ett positivt sätt anslutit sig till de intentioner och förslag som framförts i motionerna, varför vi ställer oss bakom betänkandet och tackar för välvilligheten i utskottsskrivningen. Jag yrkar därmed bifall till hemställan i utskottets betänkande 40.
Herr talman! Jag vill bara göra ett kort inlägg med anledning av Bengt Kronblads anförande. Jag vill understryka det Bengt Kronblad har förmodat när det gäller näringsutskottets syn på trähusexporten, att det är av vikt att Exportrådet satsar starkt. Det står f. ö. också i propositionen, där man uttryckt sig så, att inriktningen skall vara att trähusexporten skall ha högsta prioritet under den inledande perioden. Problemen med, men också möjligheterna för, trähusexporten är stora. Det gäller att ta itu med frågorna så snabbt som möjligt. Jag vill ännu en gång understryka att vår uppfattning är helt klar. Det nybildade organet Svensk byggoch energiexport har fått en beställning från riksdag och regering att så snabbt som möjligt ta itu med de angelägna frågor som rör trähusexporten.

Herr talman! Jag har begärt ordet eftersom jag tillsammans med två andra centerpartister har en motion som berörs av förslaget att uppskjuta behandlingen av ärendena i föreliggande betänkande till hösten. Från centerpartiets sida anser vi att motionen hade bort behandlas redan i vår. Det gäller motion 2339 om ett trygghetspaket för skogsbrukare. Det är anmärkningsvärt att man försöker ytterligare skjuta fram denna fråga. Det finns nämligen redan ett system för hur ett sådant här trygghetspaket skall kunna genomföras. Vad som fattas är ett beslut. Det hade alltså varit naturligt att ta upp motionen redan nu och fatta beslut om att införa det föreslagna systemet. Det har inte varit möjligt att hos övriga partier få någon förståelse för denna synpunkt, varför jag inte tänker yrka på att motionen skall tas upp till behandling. Jag vill emellertid till protokollet anmäla att vi reserverade oss när utskottet behandlade frågan om uppskov.

Herr talman! Jag skall ärligt erkänna att jag är litet illa ställd. Avsikten var, som framgår av talarlistan, att Arne Fransson skulle ha deltagit i denna debatt, som vi litet felaktigt hade räknat med skulle komma något senare. Arne Fransson är förhindrad att vara här vid den här tidpunkten, och därför har det fallit på min lott att säga några ord. Jag kommer att mycket kortfattat beröra de reservationer som centern har fogat till utskottsbetänkandet. Man kan inte underlåta att påtala att vi, trots att vi nu är inne i en högkonjunktur, har en så hög arbetslöshet — en högre arbetslöshet än vi hade förra året. Vi hade i april i år 137 000 arbetslösa, och det är 15 000 fler än vid samma tidpunkt i fjol. Under denna tid har antalet personer sysselsatta med hjälp av arbetsmarknadspolitiska åtgärder ökat med 40 000. Det är ganska uppseendeväckande att man inte från regeringens sida har lyckats föra en politik som har lett till att arbetslösheten har kunnat minska, att man inte har kunnat utnyttja högkonjunkturen. Det är i regel då det är lättast att få ned arbetslösheten. Det tyder på att den politik som regeringen för inte är den rätta ur arbetsmarknadssynpunkt. Den ger inte det resultat som jag är övertygad om att regeringen också vill uppnå, dvs. att så många som möjligt har sysselsättning. Det är alltså uppenbart att den politik som förs inte ger de avsedda resultaten. Vi har sagt i den reservation som samtliga icke-socialistiska partier står bakom att den övergripande ekonomiska politiken, som vi vill föra på annat sätt, vilket också står angivet i reservationen, måste förenas med en aktiv näringspolitik som inriktas på de mindre och medelstora företagen. Det kanske framför allt är där som man går miste om sysselsättningseffekterna. Det är i de mindre och medelstora företagen man har lättast att öka sysselsättningen — det är den mest sysselsättningsintensiva delen av näringslivet. Vi efterlyser alltså en näringspolitik som ger företagen bättre förutsättningar. Jag skall ta upp en fråga som jag anser vara mycket viktig och som också diskuterades förra veckan i samband med regionalpolitiken. Det gäller stödet för geografisk rörlighet. Centern har alltid varit negativ till att ge ett ekonomiskt stöd till dem som flyttar från hembygden. Vi anser att man i stället bör satsa på att bygga ut näringslivet i de delar av landet, där sysselsättningen f. n. är svag och att flyttning inte bör stimuleras. Här har vi alltså en helt annan uppfattning än moderata samlingspartiet, vars talesman alldeles nyligen pläderade för en ökning av den geografiska rörligheten. Självfallet accepterar vi rörlighet mellan olika yrken, där detta leder till en ökning av sysselsättningen, men vi tycker att det är viktigt att slå fast att sysselsättning skall skapas i de bygder där människor bor. Däremot skall man inte använda resurserna för att stimulera människor att flytta. Vi vet vilka konsekvenser det blir både för glesbygderna och tätorterna. Jag som har varit verksam i Storstockholm i många år känner väl till de negativa konsekvenser som flyttlasspolitiken på 1960-talet ledde till, inte minst i den här regionen. Framför allt drabbades naturligtvis glesbygderna, vilkas befolkningsunderlag tunnades ut, det befolkningsunderlag som är nödvändigt för att en social service skall kunna upprätthållas. Vår reservation 26 handlar om utbildningen inom dataområdet. Det kan kanske tyckas vara en onödig reservation, men med tanke på vad vi känner till fann vi det angeläget att klart säga ut att utbildningen skall kunna meddelas av samtliga studieförbund och inte knytas upp, så att bara ett studieförbund kommer i fråga för utbildningen. Det är mycket viktigt att det finns frihet på detta område och att alla har samma möjligheter. Herr talman! Vi har också en reservation beträffande ungdomsföretagande i Malmöregionen. Enligt vår åsikt är det angeläget att föra över något av de outnyttjade medlen för att stimulera ungdomsföretagandet i Malmöregionen, som ju har en mycket svår arbetsmarknadssituation. Därför har vi föreslagit 5,5 milj.kr. för detta ändamål. Förslaget redovisas i reservation 40. I reservation 13 ber vi om ett tillkännagivande till regeringen beträffande ungdomsarbete hos enskilda arbetsgivare vid försöksverksamheten i Örebro. Vi tycker att det är viktigt att ungdomsarbete skall kunna ordnas hos enskild arbetsgivare, och vi har också tidigare drivit frågan i olika sammanhang. Herr talman! Med dessa något knapphändiga kommentarer ber jag att få yrka bifall till samtliga reservationer där centern finns med.

Herr talman! Det har här antytts att detta varken skulle vara platsen eller tiden för att göra någon stor arbetsmarknadspolitisk exposé. Dels har vi en pressad arbetssituation i kammaren, dels har vi haft olika genomgångar av arbetsmarknadspolitiken, främst den 11 april då vi diskuterade arbetsmarknadsutskottets betänkande 1983 84:23. Vid de tillfällena redovisades utförligt vilka slutsatser utskottet dragit och var de olika partierna står. Därför kan också jag begränsa mig väsentligt i de synpunkter som jag nu skall framföra.

Det erinras om att antalet arbetslösa ökat med 15 000, och det är naturligtvis allvarligt. Parallellt med den ökningen har vi också fått ca 40 000 flera i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Detta inger både funderingar och ängslan. I den mån departementet hade varit företrätt här i kammaren skulle jag ha velat skicka med en hälsning att det bör vara ett angeläget sommararbete för regeringen att fundera på detta. Vilken strategi skall man ha inför kommande höst och vinter och inför den senare delen av 1980-talen? Mycket talar för att vi på nytt får en fallande konjunktur och att vi kommer att släpa med oss en hög arbetslöshet in i en ny lågkonjunktur! Denna oro borde finnas också inom arbetsmarknadsdepartementet, och jag hoppas att så är fallet, eftersom läget är allvarligt. På några punkter gör utskottet korrigeringar i det förslag som fanns i kompletteringspropositionen. Jag vill nämna bara det som vi uttalar i betänkandet på s. 22-23 vad gäller ungdomslagen. Lagen om ungdomslag antogs ju dagarna före jul, efter stor vånda och ett intensivt arbete, och vi gjorde redan då rejäla ingrepp i lagförslaget. Som jag ser det var de viktigaste förändringarna att vi gav lagen en mera handikappvänlig inriktning och även sade ifrån att den även skulle beröra de enskilda arbetsgivarna. På den senare punkten har det inte fungerat så som vi hade hoppats, vilket av och till har tagits upp här i riksdagen. Utskottet har nu med anledning av en motion från folkpartiet, centern och moderaterna utformat en anpassning av lagen som stämmer med den träffade uppgörelsen, och detta föreslås också bli intaget i lagtexten. Innebörden är att ungdomarna skall beredas en hygglig möjlighet att komma ut också i det enskilda näringslivet. Motiven härför anges av utskottet vara att ungdomarnas egna intressen härigenom skulle tillgodoses bättre och att de får ett större utbyte av praktikperioden. Från den utgångspunkten ställer sig utskottet bakom motionskravet, som kommer att tas in i lagtexten. Jag tror, herr talman, att detta är bra. Det föreslås vidare en förändring vad gäller möjligheterna till heltidsarbete, f.ö. en fråga där regeringen skall återkomma till riksdagen med en redovisning i höst, i samband med en samlad utvärdering av effekterna och erfarenheterna av ungdomslagen. En annan punkt som jag vill nämna är de särskilda insatserna för glesbygderna. Under förra veckan tillfördes på utskottsmajoritetens förslag, men mot vad socialdemokraterna i utskott och kammare önskade, glesbygdsinsatserna ytterligare 100 milj.kr. Vi fick med oss bl.a. moderaterna i den satsningen. I dag har vi det omvända förhållandet: moderaterna går emot det anslag om 25 miljoner som regeringen föreslår, men socialdemokraterna tillstyrker det. Det innebär att mittenpartierna, folkpartiet och centern, får huvudparten av de önskemål som vi har haft under nästan ett års tid uppfyllda, nämligen att det ges ett större anslag för insatser i glesbygden. Vi har för vår del talat om 150 milj.kr., och det ser ut som om riksdagen kommer mycket nära det beloppet. Ena gången fick vi stöd från konservativt och kommunistiskt håll, och nu får vi också stöd från socialdemokraterna i kammaren. Fattas bara annat när regeringen har tänkt sig samma sak på denna punkt! Jag tror alltså att detta anslag är så viktigt att det är värt den förstärkning som utskottet föreslår. Det samlade anslaget framgår väl av sammanfattningen på första sidan i utskottets betänkande. Där framgår också att folkpartiet med undantag för ROT-programmet föreslår samma anslagsvolym som regeringen. Som framgår av reservation 6 har centern och folkpartiet inte kunnat finna lika många farligheter ”uppmålade” på väggen som moderaterna finner. Moderata samlingspartiet talar, tycker vi, alltför ofta om en konstlad sysselsättning. Men ser man till de exempel som anförs blir man litet överraskad över att Alf Wennerfors m.fl. pekar ut åtgärder för 16-17 åringar, ungdomslagen m.m. Vad gäller just insatser för ungdomsgrupperna 16-17-åringar och 18-19-åringar har ju moderaterna tidigare varit med om att tillstyrka särskilda insatser. Jag vill fråga på vilket ben moderaterna står, eftersom de visar upp en så avvisande hållning beträffande insatser för unga arbetssökande. Jag yrkar således bifall till reservation 6. I reservation 8 kommer folkpartiet med ett uppslag, som vi även har framfört tidigare. Vårt förslag, som gäller sänkta arbetsgivaravgifter för ungdomar, har riksdagen visserligen avslagit tidigare, men vi tror ändå att det skulle vara ett bra försök att stärka de yngres ställning på arbetsmarknaden. Jag yrkar bifall också till det förslaget. Reservation 13, som handlar om det försöksprojekt som genomförs i Örebro, har redan kommenterats. Folkpartiets förslag går ut på att denna försöksverksamhet även skall bedrivas hos enskilda arbetsgivare. Jag noterar med tillfredsställelse att även centerpartiet i utskottet ställer sig bakom det förslaget. Det hade dock varit angeläget med ett än bredare uppslutning. Jag yrkar bifall till reservation 13 och hoppas att kammaren ger sitt stöd åt den. Jag yrkar, herr talman, vidare bifall till återstående reservationer i vilka folkpartiet har medverkat. I övrigt yrkar jag bifall till hemställan i arbetsmarknadsutskottets betänkande 24.
Jag får meddela att anslag om kvällsplenum nu har satts upp.

Herr talman! Den negativa utvecklingen på arbetsmarknaden förstärks. Trots att vi nu, som det sägs, har en högkonjunktur ökar inte antalet fasta jobb. Orsaken är naturligtvis att finna hos industrin, som är inne i en period av kraftig omställning. I de större industrierna har elektroniken definitivt tagit över, och det får märkbara effekter för hela samhället. Den strukturomvandling som pågår och får till följd genomgripande förändringar av industrin kommer inte att skapa några fler jobb. Den offentliga sektorn får inga resurser, och de privata tjänsterna ökar alltför litet för att kompensera allt detta. Därför har vi en arbetsmarknad där många människor inte har ett fast arbete. Ser vi till arbetslöshetens storlek, finner vi samma bild år för år. Det allvarliga är att vi nu har mellan 137 000 och 146 000 arbetslösa beroende på hur vi räknar. Samtidigt har vi 226 000 människor i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Skulle vi, som jag sade tidigare i den regionalpolitiska debatten, ta bort ungdomslagen, skulle vi öka den s.k. öppna arbetslösheten med 0,7 26 och komma upp i 4 96. Vi skulle då få en helt annan politisk bild av arbetslöshetssituationen. Det är viktigt att komma ihåg att vi i vårt land har en stor reservarmé med sämre villkor än andra. De insatser som nu görs är inte i proportion till vad de borde vara. Den nuvarande situationen är negativ för hela arbetarklassen. Den får en sämre ställning. De fackliga organisationerna får svårigheter i sitt dagliga arbete på arbetsplatserna. De får arbetsuppgifter som de egentligen inte borde ha. De har en motståndare som hänsynslöst utnyttjar situationen. Den ekonomiska politiken är inriktad på export och på att befrämja höga vinster. Detta har i sin tur lett till en väldig omfördelning till de rika företagen. Det har dock inte medfört någon nämnvärd sysselsättnirigsökning, kanske på något område. Man frågar sig nu om det mål på 2 90 arbetslöshet som skisserades upp inom arbetsmarknadspolitiken är ett slutmål. Är arbete åt alla utom åt 2 96 vad man skall arbeta för? Vi är ju långt ifrån där i dag med gängse statistik. Skulle man räkna alla som egentligen saknar fast jobb, kommer man över 10 96. Alla kalkylerar med en konjunkturnedgång framöver. Den som vill vara stygg mot regeringen säger att nedgången kommer ganska snabbt, och vad händer då? De borgerliga frågar: Vad gör regeringen? Ja, men vilka förslag har de borgerliga? Jo, de har ungefär samma recept som regeringen i fråga om arbetsmarknadspolitik och sysselsättning. Efter vad jag kan förstå ger det inte några flera fasta jobb, kanske tvärtom. Vad man osökt kommer att tänka på, när Elver Jonsson tar upp denna fråga, är: Kanske det är fel på systemet, när det skapar 20-30 miljoner arbetslösa i den värld som vi lever ioch handlar med. Det kommer ju ständigt konjunkturnedgångar som vi skall leva med. Det allvarliga är att vii en s.k. högkonjunktur inte gör någonting. Alltså kommer vi att få det ännu sämre. Då måste man fråga om det inte är systemet som det är fel på. En skendebatt, som gäller arbetsmarknadspolitik och sysselsättning i allra högsta grad, handlar om de arbetandes löner. Regeringen har ju utnämnt löneökningarna till den största boven. De är inflationsdrivande. Såsom Jörn Svensson påpekade i en tidigare debatt i dag diskuteras ingenstans, varken på socialdemokratiskt eller borgerligt håll, den enorma monopolprissättningen och den prisökning som sker där. Man inriktar hela sin aktionskraft mot de arbetande. Det har sagts att avtalsrörelsen kan hota jobben. Alf Wennerfors anförande här i dag andades litet av den inställningen. Men vad det handlar om är att de arbetande nu efter sju års reallönesänkningar får en litet större del av produktionsresultaten. Då blir det ett ramaskri bland ansvariga politiker. Men ökar man lönerna, stärker man den offentliga sektorns ekonomi. Det har visat sig att en löneökning på 6-10 90 på ett år skapar en inkomstförstärkning för den offentliga sektorn med 7 miljarder kronor, vilka kan användas för att skapa arbete. Vad som nu håller på att hända är att man skapar en gigantisk Saltsjöbadsanda. Det heter numera Rosenbadsanda. Den skall kanske komma till stånd på onsdag, Svenska flaggans dag. Efter vad jag förstår skall utgångspunkten då vara att de arbetandes löner skall attackeras. I stället borde man erkänna att de arbetande måste ha en köpkraft så att även de kan leva. Det skulle skapa arbete och framför allt en rättvisare fördelning. I dagens läge är det faktiskt enbart lönekamp och löneökningar som rättar till de orättvisor riksdagen beslutar om eller som man inte gör någonting åt från riksdagens sida. Vpk har i sin motion till kompletteringspropositionen tagit upp två saker som har mycket med arbete att göra. Det gäller bl.a. det stora övertidsuttag som nu äger rum. Både frågan om övertidsuttaget och frågan om arbetstiden är uppskjutna till hösten. Vad som är anmärkningsvärt i dag är att en stor del av dens.k. högkonjunkturen blir övertid. Om regeringen inte funderar över den här frågan och under sommaren kommer fram till ett förslag, är jag rädd för att övertidsuttaget kommer att öka ytterligare under hösten. Övertiden belastar i dag vissa grupper och personer inom industrin. Här skulle i stället kunna skapas flera arbeten. Jag vill påpeka att det även inom fackföreningsrörelsen finns tongångar i denna riktning. Man säger att det nu måste bli ett stopp för övertidsuttaget. Vi måste se till att förhandla om att det skall bli nya arbetstillfällen i stället för att förhandla om dispenser för övertid. I Västtyskland pågår en strejk för kortare arbetstid — 35 timmar. Det visar att detta krav här i Sverige inte är taget ur luften. Den diskussion som förs är i högsta grad angelägen. Nu kämpar nu de flesta politiker och fackföreningsledningar emot. Jag och vpk tror emellertid att man inte kommer undan den här frågan. Den är framför allt socialt betingad — också på det sättet att man härigenom kan skapa arbete. Då gäller det att se till att genomföra en arbetstidsförkortning i sådana former att den också ger sysselsättning. Hela arbetsmarknadspolitiken som den nu utformas är oerhört kortsiktig. Vi har därför återigen krävt ett flerårsprogram, en sysselsättningsbudget där det slås fast att vi skall ha fasta arbeten. Det är ju detta som är det stora problemet i dag. På den offentliga sektorn blir det inte fasta arbeten, utan ungdomslag och beredskapsarbeten som icke är fasta. Samtidigt som den här arbetsmarknadspolitiken med tillfälliga arbeten frodas försöker man återigen göra flyttlasspolitiken gångbar genom att öka bidragen. I Örebro vill man som en försöksverksamhet låta ungdomar få en hel arbetsdag. Man vill ta alla åldersgrupper upp till 24 år, samla de ekonomiska tillgångar som finns för dessa grupper och se till att de kommer i meningsfull verksamhet — genom både arbete och utbildning. Vi tycker att det här är bra och har haft det som förebild när det gäller ungdomslagen. Vi tycker att flera kommuner måste skaffa sig erfarenhet av detta. Det är ett billigt sätt att låta ungdomarna komma i verksamhet. Det är ett billigt sätt att komma ifrån fyratimmarsdagen och upp till åtta timmar om dagen. Dessutom kan det på sikt också skapa en sluss till fasta arbeten, genom att verksamheten ger goda erfarenheter. I detta betänkande behandlas också förslag om ökningar av ersättningen till dem som är arbetslösa. Regeringen föreslår en uppräkning av dagpenningens högsta belopp till 300 kr. Vi föreslår 340 kr., vilket är Arbetslöshetskassornas samorganisations förslag. Vi tycker att detta är rimligt. Vi tycker också att det är rimligt med 170 kr. i KAS, som har släpat efter i många år. Vi anser vidare att de som inte har kassaersättning när de är i utbildning skall få 240 kr. om dagen. Detta är också en höjning utöver regeringens förslag. Det är tydligen så, att när det gäller den ekonomiska politiken och arbetsmarknadspolitiken — trots att moderaterna här har en mängd reservationer — drar den ekonomiska politiken och arbetsmarknadspolitiken i dagens läge åt moderaternas håll, eller skall vi säga åt ett borgerligt håll. Man satsar på en hänsynslös exportinriktning, höjda vinster i företagen och därmed följande omfördelning i samhället. Vi har därför i vår första reservation sagt att när vi avstyrker de borgerliga reservationerna kan vi inte göra det med den motivering som socialdemokraterna har, att hylla regeringens politik som i stort sett är ett hurrarop för en politik som i och för sig också är borgerlig. Med det här, herr talman, yrkar jag bifall till samtliga vpk-reservationer i detta betänkande.

Herr talman! Vi har gjort den arbetsfördelningen i mitt parti att Erik Johansson senare kommer att kommentera avsnitten arbetsmarknadsservice förutom flyttningsstöd, arbetsmarknadsutbildning. Dessutom kommer han att ta upp frågan om arbetslöshetsersättning. Som Elver Jonsson påpekade har vi den 11 april utförligt behandlat utvecklingen på arbetsmarknaden och åtgärder på det arbetsmarknadspolitiska området. Dessutom har vi behandlat regionalpolitiken den 29 maj. Med den utgångspunkten kan man inte säga att de sysselsättningspolitiska frågorna blivit styvmoderligt behandlade under denna vår. Om man ser på de 45 reservationer som fogats till betänkandet och om man lyssnat till de tidigare inläggen kan man göra den bedömningen att partierna står fast vid sina tidigare ställningstaganden, dvs. att de borgerliga partierna är eniga i sin kritik av den regeringspolitik som förts. Moderaterna yrkar dessutom i allt väsentligt avslag på de framställningar som gjorts, medan centerpartiet, folkpartiet och vpk i stora drag stödjer de framlagda förslagen. Herr talman! Om man ser på utvecklingen under de senaste åren kan man notera att vi åter fått en framtidstro i svensk industri. Svenska varor efterfrågas i ökande omfattning på världsmarknaden, och våra marknadsandelar växer. Orsaken till detta är främst den förbättrade konkurrenskraften, som är en direkt följd av de åtgärder som regeringen vidtagit och dessutom av en begynnande internationell konjunkturuppgång som ytterligare förstärker utvecklingen. Förändringar i den allmänna konjunkturen får effekter på arbetsmarknaden med en förhållandevis lång eftersläpning. Behovet av arbetsmarknadspolitiska åtgärder påverkas av denna situation. Dessutom tillkommer att i en tid när människor känner framtidstro vaknar också förhoppningarna om att få ett arbete. Man söker sig ut på arbetsmarknaden. Men om man inte ser några möjligheter att få arbete, går man inte heller till arbetsförmedlingen utan blir passiv. Antalet personer i arbetskraften ökade under förra året med ca 19 000. Utbudet av arbetskraft steg mer än antalet sysselsatta. Det dåliga utgångsläget inom industrin är förklaringen till att arbetslösheten har ökat och behovet av arbetsmarknadspolitiska insatser är stort. Till Alf Wennerfors skulle jag vilja lämna en kort och enkel förklaring att det arbete som ni lämnade efter er var mycket dåligt att bygga vidare på. Industrin kan i en konjunkturuppgång öka sitt kapacitetsutnyttjande utan nyanställningar, t.ex. genom att arbetsinsatsen höjs via större övertidsuttag. Antalet övertidstimmar för industriarbetarna har sedan 1983 legat klart över antalet föregående år. I januari i år var antalet övertidstimmar 33 90 större än i januari i fjol. Det är en av förklaringarna till att efterfrågan är mindre. Det finns flera tecken på en förbättring av arbetsmarknadsläget. Exempelvis var antalet industrisysselsatta högre under första kvartalet i år än för ett år sedan. Det skedde också en kraftig ökning inom den privata tjänstesektorn under samma tid. Dessutom ökar antalet nyanmälda lediga platser till arbetsförmedlingarna. I det förslag som regeringen har lagt fram fortsätter man att skjuta över de arbetsmarknadspolitiska insatserna från den offentliga sektorn till näringslivet. Vi socialdemokrater anser att det är viktigt att hävda arbetslinjen även i fortsättningen. De borgerliga partierna förordar en mera restriktiv finanspolitik än den som förs f.n. och föreslår bl.a. stora budgetneddragningar. De största utgiftsminskningarna krävs av moderata samlingspartiet, vars förslag innebär att arbetslösheten skulle öka med ca 35 000 personer. Den sammanlagda skillnaden mellan regeringens förslag och moderata samlingspartiets förslag när det gäller medel till arbetsmarknadspolitiska åtgärder är en minskning med drygt 25 76 om man undantar sysselsättningsåtgärder för handikappade. För både individ och samhälle är det bättre att det ordnas arbete eller utbildning än att människor tvingas till öppen arbetslöshet. Även den ekonomiska politik som centerpartiet och folkpartiet förordar skulle sannolikt leda till något ökad arbetslöshet, men till skillnad från moderaterna accepterar mittenpartierna i stort sett de arbetsmarknadspolitiska insatserna. Vpk vill enligt sin motion utöka den offentliga sektorn. Enligt de bedömningar som utskottsmajoriteten har gjort är det inte f.n. möjligt att göra detta. Vi betalar en stor del av vår gemensamma sektor med lånade pengar. Det är en nödvändig och svår balansgång att väga utgiftsökningar mot finansieringsmöjligheter, så att inte budgetunderskottet ökar och därmed äventyrar hela sysselsättningspolitiken. Herr talman! Moderaterna beskriver både i sin kommittémotion och i reservation 4 arbetsmarknadsläget som närmast katastrofalt. De menar att den egentliga arbetslösheten uppgår till 600 000 personer. Detta hävdade också Alf Wennerfors nyss. För att komma upp i denna nivå räknar man in, förutom den redovisade öppna arbetslösheten, även dem som är i beredskapsarbete, arbetsmarknadsutbildning och ungdomslag; också dem som är anställda med rekryteringsstöd och lönebidrag, de anställda i Samhällsföretagsgruppens företag och slutligen alla kategorier av förtidspensionärer. Jag förmodar att denna beskrivning av arbetsmarknadsläget har ett syfte, och detta måste rimligen vara att den skall tjäna som utgångspunkt för förslag till åtgärder för att avhjälpa detta enligt moderaterna katastrofala sysselsättningsläge. Vad gör då moderaterna? De föreslår minskningar i de aktiva arbetsmarknadspolitiska åtgärderna med ca 2,5 miljarder och hänvisar i reservation 1 till ett stärkande av marknadsekonomin som den främsta insatsen och botemedlet. Denna förstärkning av marknadsekonomin skulle alltså rimligen åstadkomma 600 000 nya jobb — de flesta redan under nästa budgetår, eftersom moderaterna anser sig kunna dra ned de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna så kraftigt redan då. Erfarenheterna från de länder som styrs av moderaternas broderpartier visar vad som händer i verkligheten. Ett exempel: Mrs Thatcher i Storbritannien är nu inne på sin andra ämbetsperiod och har efter vad betraktare i omvärlden kan konstatera under denna tid inte åstadkommit annat än ökad arbetslöshet. Enligt vad man kan läsa i dagens tidningar har arbetslösheten — om man rensar värdena från säsongvariationer — ökat sedan föregående arbetslöshetsräkning och uppgår nu till 12,6 26 av arbetskraften, mot våra 3,22. Slutsatsen av det jag här sagt är att det inte finns något som helst samband mellan moderaternas problembeskrivning när det gäller arbetsmarknadsläget och de åtgärder de föreslår för att komma till rätta med problemen. Självklart är att de sysselsättningsskapande åtgärderna är ett led i att skapa en efterfrågan på arbetsmarknaden som inte skulle komma till stånd annars. Alternativet är öppen arbetslöshet. Eller vilka jobb som inte är konstlade tänker moderaterna ge de ungdomar som inte i dag får jobb på den öppna arbetsmarknaden? Moderaterna har också tagit upp inlåsningseffekterna på arbetsmarknaden. Jag vill bara kort kommentera det. De som omfattas av arbetsmarknadspolitiska åtgärder gör det därför att deras arbetskraft inte tas i anspråk på den reguljära arbetsmarknaden. Omsättningen bland de arbetslösa är fortfarande hög, ca hälften av dem har kortare arbetslöshetstid än tre månader, och huvuddelen av dem som går på arbetsmarknadsutbildning får anställning efteråt. Alternativet för en stor del är arbetslöshetsunderstöd och en sådan politik tar vi bestämt avstånd ifrån. Moderaterna har också kallat insatser för ungdomar för en terapikedja. Anledningen till ungdomsarbetslöshet är bl.a. den sysselsättningssituation som vi har i landet. Under en lång följd av år hade vi en minskad industrisysselsättning och dessutom en stukturomvandling som bl.a. innebar att människor med ofta lång arbetslivserfarenhet skulle konkurrera med ungdomar utan arbetslivserfarenhet på samma arbetsmarknad. De flesta svenska ungdomarna har en mycket bra utbildning, men saknar arbetslivserfarenhet. Därför är det viktigt att arbetsmarknadspolitiska insatser ger ungdomarna arbetslivserfarenhet och förbättrar deras konkurrensförmåga. I många år diskuterades ungdomsgaranti. Så småningom beslutades med stor majoritet om medel till s.k. ungdomsplatser, det var Elver Jonsson inne på, och också ungdomslag för att ge ungdomar en chans att få in en fot på arbetsmarknaden. Moderata samlingspartiet har en övertro på att låga ungdomslöner löser alla problem. Ett exempel: Ungdomsplatserna kostar den enskilda arbetsgivaren väldigt litet ändå måste skolöverstyrelsen driva speciella kampanjer för att försöka få fram ungdomsplatser. Varför står inte företagen i kö för att ta emot ungdomarna på s.k. ungdomsplatser om det är lönen det hänger på? Vänsterpartiet kommunisternas förslag om att ungdomar skall få arbeta full tid i ungdomslag avstyrks med hänvisning till att lagstiftningen skall utvärderas och att arbetstidens längd är en av de frågor som kommer att diskuteras i det sammanhanget. Utskottet tillstyrker enhälligt att i 2 § lagen om ungdomslag skall införas texten ”Efter medgivande av offentliga arbetsförmedlingen får kommunen låta ungdomar i ungdomslag utföra arbetsuppgifter åt enskilda arbetsgivare” etc. Detta innebär ingen förändring av sakinnehållet, utan det är bara en anpassning till arbetsmarknadskungörelsen och den motivtext som kompromissen innebar. Bakom utvidgningen av ungdomslagens verksamhetsområde i kompromissen ligger omtanken om ungdomarna och de berättigade krav man kan ställa på arbetsuppgifter som passar deras intresse och yrkesinriktning. Denna förutsättning för hela verksamheten måste tillämpas strikt så att inte verksamheten kommer att bli ett sätt att tillhandagå arbetsgivare, offentliga och privata, med billig arbetskraft. Det är inte avsikten med lagen. Lagen kom till för ungdomarna. Det är också bra om motivtexten till den kompromissen som gjordes införs i lagen. Då blir det lättare, för kommunerna exempelvis, att handha lagstiftningen. I betänkandet behandlas förslag om höjning av starthjälpen. Centerpartiet reserverar sig mot förslaget och hänvisar till att detta befrämjar flyttningspolitiken. Sett över en längre period har antalet flyttande med starthjälp varierat mellan högst ca 24 000 och lägst 19 000 per år. Ett normalvärde de senaste åren har varit drygt 20 000. Det betyder att det är en relativt liten del av den totala befolkningsomflyttningen i landet som sker med starthjälp. Tar vi flyttningen över länsgränser som mått på den långväga flyttningen finner vi att den utgör drygt 10 96. De variationer i antalet flyttande som uppträder år från år beror mer på konjunkturväxlingar än på förändringar i starthjälpens storlek. Det finns i själva verket ett mycket klart samband mellan antalet lediga platser och antalet fall som beviljats starthjälp. Det är därför inte mycket som talar för centerpartiets påstående att starthjälpen stimulerar till ökad utflyttning. Det är inte heller flyttningsbidragens syfte. Syftet är främst att göra det möjligt för dem som i brist på sysselsättning i en region flyttar till andra delar av landet att kunna göra detta utan alltför stora ekonomiska uppoffringar. Ett lågt flyttningsbidrag skulle inte minska befolkningsomflyttningen, men det skulle ge dem som flyttar en sämre start på den nya orten och därmed också försvåra deras anpassning där. Karin Andersson kunde ge exempel på hur folkomflyttningen hade påverkat hennes region. Jag har också erfarenheter av utflyttning och flyttningsrörelser, och det är från den tiden då man inte hade flyttningsstöd, inte hade mat för dagen eller bostad och icke heller möjlighet att betala det lån man måste ta för att köpa tågbiljett till Stockholm. Det var inte heller en dans på rosor. Detta är också en kommentar till vpk:s reservation nr 19. Moderaterna motsätter sig också förslaget om en tidigareläggning av offentliga investeringar. Vi anser att det i det arbetsmarknadsläge vi har, bl.a. på byggarbetsmarknaden, är viktigt att man ger möjligheter att starta dessa prioriterade byggen, för det ger också positiva sekundäreffekter inom andra branscher. Jag vill också kommentera moderaternas yrkande om avslag på förslaget om 25 miljoner till glesbygdsinsatser. Det är märkvärdigt att moderaterna, som i den allmänna debatten går ut och säger att det skall göras insatser där de bäst behövs, i dag går emot dessa riktade insatser för glesbygden. Avslutningsvis, herr talman: Vi har tidigare i dag beslutat om den framtida industripolitiken, som är mycket viktig. Arbetsmarknadspolitiken är ett komplement bl.a. till den ekonomiska politiken och näringspolitiken. Situationen i vårt land har ljusnat sedan regeringsskiftet, och det har tänts förhoppningar hos väldigt många om att få arbete. Om vi skall kunna tillfredsställa de nya gruppernas krav på arbete, måste det ställas stora krav på arbetsmarknadspolitiska insatser även i framtiden.